Herr talman! Den mindre företagsamheten är av betydande omfattning och av stor betydelse för vårt näringsliv. Som framgår av motionen, kan man utgå ifrån att cirka 400 000 människor är sysselsatta i de medelstora företagen inom industrisektorn. Det är således en mycket stor grupp av medborgare som är beroende av de familjeägda företagen. Därför är det angeläget att samhället tar stor hänsyn till dessa företag. Företagens utveckling är en väsentlig trygghetsfaktor, och man kan fråga sig om tillräcklig hänsyn tagits till den mindre företagsamheten och konstatera att detta inte alltid varit fallet, även om en del speciella åtgärder har vidtagits inom vissa områden. Dessa åtgärder hänför sig till vissa lånemöjligheter via företagareföreningar, kreditgarantier och kreditinstitut, avsedda i främsta rummet för de mindre och medelstora företagen. Det finns dock en del faktorer som inverkar negativt på dessa företags utveckling. De höga utlåningsräntorna som gällt under senare år motverkar företagens utvecklingsmöjligheter. De mindre företagen har inte storföretagens möjligheter att gå ut på obligationsoch aktiemarknaden för att skaffa sig kapital till investeringar. Investeringsfonderna är en betydande förmån som tillkommer i stort sett storföretagen. Nuvarande bestämmelser om återlån från AP-fonderna diskriminerar de mindre företagen. Detta är synpunkter som jag framförde i denna kammare när frågan om återlån från AP-fonderna behandlades i förra veckan, men de har betydelse även här. Strukturomvandlingen berör i hög grad de mindre och medelstora företagen. Omställningar, specialisering av produktsortimentet, sammanläggningar och i en del fall nedläggningar är en följd av den tekniska utvecklingen. Men påfrestningarna på företagen har blivit stora på grund av den förda ekonomiska politiken. Utvecklingen går inte entydigt mot större företag. Den går också i riktning mot mer specialiserade företag. Detta ger enligt min mening mindre och medelstora företag som kan finna de rätta produkterna och koncentrera sig på dem en stor chans, och dessa företag kommer också att behövas i framtiden för centrala uppgifter i vår ekonomi, bl.a. såsom komponentleverantörer inom handeln, reparations-, underhållsoch servicenäringarna. Vår näringspolitik måste därför inriktas på att skapa en gynnsam utvecklingsmiljö för denna viktiga del av vårt näringsliv. Dagens situation kräver ett stort kunnande hos företagsledarna — ett problem som i växande utsträckning måste uppmärksammas. Behovet av utbildning förefaller särskilt påkallat inom områden som långtidsplanering, budgetering och ekonomisk administration. En ökad satsning på utbildningsområdet är angelägen, och det är därför att hoppas att den omorganisation och förstärkning av statens institut för hantverk och industri som riksdagen har beslutat i år kommer att ge företagen stöd i dessa avseenden. Initialkostnaderna för introduktion på främmande marknader har blivit så stora att de inte kan bäras av enskilda företag. Statsmakterna bör därför stödja denna introduktion genom aktivering av de statliga utlandsorgan som handhar dessa frågor. En kontinuerlig produktutveckling och marknadskännedom är grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt mindre företag. även på detta område är ett enskilt företags resurser ofta alltför begränsade. Därför är det angeläget med ett stöd till ett mer utvecklat samarbete bl.a. genom branschforskningsinstitutet. Herr talman! Med dessa kompletteringar av vad som har framförts i reservationen vid utskottsutlåtandet ber jag att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Utskottet anser liksom motionärerna att familjeföretagen har en betydelsefull uppgift i vårt näringsliv och att utredningsverksamhet rörande dessa företags problem och förhållanden är mycket angelägen. Förra året hemställde riksdagen på förslag av bankoutskottet om en sådan utredningsverksamhet. Den delegation för de mindre och medelstora företagen som chefen för industridepartementet med anledning härav bemyndigats tillkalla har som framgår av de i utskottets utlåtande nr 30 redovisade direktiven, att överväga frågor av det slag som diskuteras i motionen.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

Denna hemställan innebär att efter de nu uppskjutna ärendena som första ärende därefter behandlas frågan om apoteksväsendet. Det är den långa textens korta innehåll.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå sådana ändrade bestämmelser beträffande omställningsbidragen «att det s.k. arbetsvillkoret mjukas upp och bidragsbeloppen höjs. Omställningsbidragen infördes efter beslut vid 1968 års riksdag som ett provisorium i avvaktan på den mera genomgripande reform av arbetslöshetsförsäkringen som KSA-utredningen har till uppgift att utarbeta förslag till. En av arbetsmarknadsstyrelsen i vintras gjord framställning om ändringar i fråga om kvalifikationsvillkoren för omställningsbidrag har överlämnats till utredningen. Vid denna riksdag väckta motioner om utredning av kvalifikationsvillkoren och om minimibelopp för vissa sökande har behandlats av riksdagen så sent som för knappt 14 dagar sedan. Riksdagen beslöt då i enlighet med ett enhälligt statsutskotts förslag att motionerna vad gällde kvalifikationsvillkoren skulle överlämnas till KSA-utredningen och i övrigt inte föranleda någon riksdagens åtgärd. KSA-utredningen väntas lägga fram sina förslag mot slutet av detta år. Med hänsyn härtill finner jag inte motiverat att nu ta något initiativ beträffande de frågor som herr Österdahl har berört.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min fråga. Det s.k. arbetsvillkoret har ju varit en käl la till ständig irritation. Många sökande har inte kunnat få omställningsbidrag därför att de inte har haft anställning eller inkomst av egen verksamhet under 24 månader de senaste tre åren. Ungefär hälften av alla som fått avslag av arbetsmarknadsstyrelsen har enligt uppgift fått det på grund av arbetsvillkoret. Jag tackar för uppgiften att KSA-utredningen väntas lägga fram sitt förslag i slutet av året, och jag hoppas att utredningen skall komma med ett positivt förslag. Vi har väntat så länge på förslaget, som aviserats att komma långt tidigare. Min fråga gällde också om inrikesministern tänker föreslå en höjning av bidragsbeloppen. Ända sedan bidragen infördes den 1 juli 1968 har de uppgått till 800 kronor, men levnadskostnaderna har inte varit oförändrade. Konsumentprisindex stiger. Nu förestår en höjning av mervärdeskatten, och vi har att vänta relativt kraftiga prisstegringar som beror på den allmänna konjunkturutvecklingen. Även om man räknar lågt uppgår kanske prisstegringarna från den 1 juli 1968 till den 1 januari 1970 till cirka 13 procent, vilket skulle innebära att man borde höja omställningsbidragen med ungefär 100 kronor, alltså från 800 kronor till 900 kronor, för att kompensera bidragstagarna för prisstegringarna. Bidragen får inte överstiga elva tolftedelar av vederbörandes månadsinkomst. Inrikesministern har också nämnt om de motionsframstötar som har gjorts om minimibeloppet som uppgår till 400 kronor per månad för dem som står till arbetsmarknadens förfogande för heltidsarbete. Jag tycker att detta belopp är alldeles för lågt. Det borde åtminstone uppgå till ett belopp som motsvarar pensionärernas folkpension. Helst borde det vara något högre. De nya regler om förtidspension som riksdagen kommer att behandla senare i dag innebär ju att det blir lättare att få förtidspension. Det borde då naturligtvis medföra en ekonomisk favör som i detta fall att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är ju angeläget att så många som möjligt står till arbetsmarknadens förfogande, och därför bör omställningsbidraget om möjligt vara något högre än folkpensionen. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att KSA-utredningen kommer med sitt betänkande såsom utlovats och att inrikesministern är positiv till en höjning av beloppen.
Herr talman! Det är bara 14 dagar sedan riksdagen tog ställning i den här frågan, och de motioner som då behandlades avsåg faktiskt en höjning av minimibeloppet. Båda dessa frågor har således varit föremål för riksdagens behandling helt nyligen, och den ledde till att riksdagen uttalade sig för att invänta KSA-utredningen. Herr Österdahl gav kanske inte en riktig beskrivning. I fjol gjordes dock den ändringen att minimibeloppet fastställdes till 400 kronor. Tidigare hade i vissa fall rena bagatellbelopp kommit att utgå. Den ändringen vidtogs så sent som i fjol, och vi har väl därför bara att invänta KSA-utredningen på den här punkten.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdeparte mentet om han avser att vidtaga sådana åtgärder att de inträdessökande ges möjligheter att bli bedömda efter sitt mest konkurrenskraftiga betyg då det gäller sådana eftergymnasiala utbildningar vid vilka man tillämpar kvotering med avseende på de sökandes tidigare skolunderbyggnad. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Vid urval bland behöriga sökande till spärrad universitetsoch högskoleutbildning tillgodoräknas sökandena alla betyg inom ramen för den behörighetsgivande utbildningen med vissa undantag för betyg över fyllnadsprövning. Jag har inte för avsikt att föreslå ändringar av bestämmelserna om tillgodoräknande av betyg över fyllnadsprövning. Vid urval bland behöriga sökande till utbildning där behörighetskravet är genomgången grundskola hänförs sökande i princip till grupp efter den utbildning som sökanden senast genomgått. Detta betyder att sökande som efter grundskolan gått igenom gymnasiet hänförs till gymnasiegruppen och inte till grundskolegruppen. Denna regel har tillkommit för att garantera att sökande som bara gått igenom grundskolan verkligen skall ha en chans att bli antagna. Jag avser inte att företa någon ändring av dessa regler.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret eller för svaren, eftersom det var svar på två frågor. Min något dunkla formulering har väl givit detta resultat. Vad jag har åsyftat var emellertid den senare delen av svaret. Jag har tagit upp denna fråga därför att det upplevs av många ungdomar som ett rättvisekrav att få lov att konkurrera med det mest konkurrenskraftiga betyget. Den som söker till en utbildning där grundskolan är tillräcklig men därjämte har gått igenom exempelvis gymnasiet har ju, kan vi säga, två behörighetsintyg. Det borde rimligtvis vara en gärd av rättvisa att se till att eleven själv får välja vilket betyg han vill konkurrera med. Det finns också en annan aspekt på denna fråga. Vi kommer litet senare i dag att tala om universitet och högskolor och den utomordentligt stora tillströmning som sker dit samt vilka åtgärder som kan vidtas för att i möjligaste mån hejda denna tillströmning och länka över ungdomarna på andra banor. Åtskilliga av dem som går igenom gymnasiet får ju betyg som inte är så särskilt konkurrenskraftiga, antingen de nu hamnar under 2,3-spärren som gör att de egentligen inte har rätt att söka till universitet — om de inte kompletterar — eller har betyg som ligger tämligen nära därintill och gör att de själva kan hysa tveksamhet om de skall söka till universitet. Det vore rimligt, tycker jag, att ge möjlighet för dessa ungdomar att söka till annan utbildning i konkurrens med dem som kommer från grundskolan. Självfallet menar jag inte att dessa elever skall ha företräde just därför att de har gått igenom gymnasiet. Det är inte den frågan jag berör i detta sammanhang. Om de emellertid har ett tillräckligt gott grundskolebetyg borde de kunna få konkurrera på lika villkor med andra som har genomgått grundskolan. Vad jag kan konstatera, herr talman, av svaret är alltså att statsrådet Moberg varken vill tillmötesgå detta rättvisekrav eller vill medverka till att på detta sätt hjälpa eleverna att länka av från universitet och högskolor till annan utbildning. Jag beklagar, herr talman, att svaret har fått detta innehåll men hoppas att statsrådet Moberg senare kan komma på litet bättre tankar.
Herr talman! Jag håller med herr Wallmark om att detta är en fråga om rättvisa mot ungdomen. Herr Wallmark säger i sin kommentar, inte helt överraskande, att det vore en gärd av rättvisa att låta dem som gått igenom den längre utbildningen får mer än en chans att — i konkurrens med den som endast har grundskoleutbildning — söka till utbildningar som inte kräver mer grundutbildning än grundskola. Jag ser inte det som en gärd av rättvisa att ge den som gått igenom gymnasium i princip två chanser och den som gått igenom grundskola i princip en chans. Därvidlag har vi olika mening. Emellertid är jag den förste att erkänna att detta i en del fall av den enskilde gymnasisten upplevs som en orättvisa mot honom.

Man gör den skälighetsprövningen vid bedömningen av vilka som skall komma in på den fria kvoten.

Herr talman! Det förslag till fastighetsbildningslag, som har framlagts i proposition nr 128 och som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 35, är ett imponerande lagverk, kvantitativt mycket omfattande och kvalitativt mycket högtstående. Alla de som på olika sätt medverkat till lagverkets till komst är värda uppriktig uppskattning för ett verkligt gott arbete. Det är ett av de största lagverk som under de senaste decennierna har lagts fram för riksdagen. För det praktiska rättslivet är det av stort värde att nu, efter många års väntan, få en modern lagstiftning för fastighetsbildningen. Vid behandlingen i utskottet har rått allmän enighet om lagverkets förtjänster. De fem reservationer som avgivits berör begränsade avsnitt, låt vara att dessa avsnitt är av ganska stor betydelse ur jordbrukspolitisk synpunkt. Beträffande reservationen I står herr Åkesson och jag som reservanter. Nu har emellertid herr Hedin bemyndigat mig att meddela att han genom ett förbiseende inte kommit att stå som reservant. Det hade varit hans avsikt att underteckna reservationen, och han kommer att i andra kammaren tala för den och rösta för den. Det gäller frågan om nybildning av stödjordbruk, alltså jordbruk som inte ger jordbrukaren full försörjning men som tillsammans men annan verksamhet ger honom hans bärgning. I och för sig finns ingenting i fastighetsbildningslagens text som hindrar att man nybildar dylika stödjordbruk — eller deltidsjordbruk som de ibland också kallas — under förutsättning att tillfredsställande lönsamhet kan förväntas. I propositionen uttalar emellertid föredragande departementschefen att stödjordbruk inte är förenligt med den rådande jordbrukspolitiska målsättningen — alltså med 1963 års omdiskuterade beslut om jordbrukspolitiken. Departementschefen tillägger att nybildning av sådana jordbruk därför inte bör tillåtas enligt fastighetsbildningslagen. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till departementschefens ståndpunkt och uttalar bl.a. att det inte finns behov av bestämmelser som medger att stödjordbruk bildas. Vi reservanter kan inte dela denna uppfattning. Ett exempel på motsatsen, som inte är så ovanligt, är det fallet att en jordbrukare tänker lämna jordbruket och övergå till industriarbete. Han vill då sälja sin gård men önskar behålla en del av den för att där bedriva jordbruk på fritid eller med hjälp av hemmavarande anhöriga och på det sättet få ett tillskott till sin inkomst. Denna form av extra inkomst förekommer ganska ofta, bl.a. bland textilarbetarna i Sjuhäradsbygden i Västergötland. Som vi alla vet utgör textilarbetarna en utpräglad låginkomstgrupp. Men genom att de på detta sätt bor kvar på fädernegården och har kvar ett mindre jordbruk kan de ändå få en dräglig levnadsstandard, och deras barn kan växa upp utanför staden och få en god uppväxtmiljö. Ett annat exempel är att en person önskar driva en mindre serviceverksamhet på en ort, t.ex. i en glesbygd. Vi kan ta ett praktiskt fall som jag känner till. Det var en person som drev en reparationsverkstad för mopeder och traktorer m.m., men den gav honom inte full försörjning. Han var intresserad av arbetet, och bygden hade mycket stor nytta av denna verksamhet. Han kombinerade den med ett mindre jordbruk, och på det sättet kunde han få sin bärgning och fortsätta sin serviceverksamhet till fördel för bygden. Det är alltså fråga om en lokaliseringspolitisk effekt, ett sätt att upprätthålla — serviceverksamhet = på mindre orter till förmån även för jordbruket. Skulle en sådan kombination av verkstadsarbete och mindre jordbruk inte längre tillåtas, som regeringen här föreslår, då blir följden att sådan = serviceverksamhet «småningom upphör och att bygden förlorar denna funktion. En sådan utveckling kan knappast vara eftersträvansvärd. Ett tredje exempel på stödjordbruk i förening med annat — ett fall jag känner till. En jordbrukare hade fått en ryggskada som gjort det svårt för honom att i större utsträckning sköta sitt jordbruk. Han önskade sälja undan en större del av gården, men ville be hålla en del för fårskötsel. Han skulle på det sättet kunna hålla landskapet öppet, och miljön i denna trakt skulle behålla sin öppna karaktär. Han skulle kunna påräkna stöd av naturvårdsverket. Detta är också en verksamhet som jag tycker samhället borde lämna stöd åt. Den nya fastighetsbildningslagen, uttolkad av föredragande =departementschefen, hindrar att man på detta sätt bevarar en öppen och vacker miljö. Borås Tidning för den 23 april i år har en artikel om bonde och industriarbetare i förening. Det handlar om Skaraborgs län, där industrin är expansiv och har behov av folk. Idealet är, står det i artikeln, att jordbrukaren blir kvar på sin gård och sköter den på deltid samtidigt som han tar anställning i industrin. På detta sätt belastas ej den hårt ansträngda bostadskvoten. Artikeln illustreras av en bild på en jordbrukare som tagit anställning på Volvo men samtidigt driver fårskötsel på deltid. Jag vill även framhålla vad centerpartisten Persson i Heden i andrakammardebatten den 17 april i år nämnde om erfarenheten av deltidsjordbruk. Det har en viktig samhällsfunktion och är ett värdefullt komplement till brukarens Övriga verksamhet. Deltidsjordbrukaren är något av en serviceman i bygden. Det gäller olika slags hantverkare, maskinreparatörer, snickare m.fl. som det i dag är ganska ont om. Det är svårt för dem att få heltidssysselsättning, men på detta sätt kan de sköta sin funktion. Herr talman, jag tycker det vore beklagligt om utskottsmajoritetens ståndpunkt skulle segra och man på det sättet skulle få svårt att driva serviceverksamhet och miljöskyddsverksamhet såsom jag här antytt. Jag yrkar bifall till reservationen 1, men det har blivit ett mindre skrivfel i utformningen, och jag återkommer med en justering på den punkten. I reservationen 2 behandlas en annan fråga, nämligen minimistorleken på en skogsbruksfastighet. Den tekniska utvecklingen när det gäller skogsbruk har lett till ökad mekanisering och därmed stegrade krav på att skogsfastigheterna skall ha en viss storlek för att det skall löna sig att driva dem med modernare metoder. Det har ibland sagts att 200 hektar vore önskvärt som minimum, men det är förhållandevis få skogsfastigheter som har den storleken. Utan att man nämner någon siffra fastslår nu utskottet att skogsfastigheter skall ha en minimistorlek som motsvarar den nutida utvecklingen. Det kan i och för sig låta bra och progressivt. Emellertid yrkar jag i reservationen tillsammans med herrar Åkesson och Hedin att man skall kunna bilda skogsbruksfastigheter som visserligen inte var för sig uppgår till denna storlek men som i samverkan, t.ex. i skogsägarföreningar eller andra samarbetsformer, ger den önskade storleken. Av departementschefens uttalande framgår att en sådan smidig inställning av någon anledning inte skall tillåtas. Samverkan mellan flera medborgare ger inte samma möjlighet att driva jordbruket som om en ensam person äger det hela! Jag kan ta ett praktiskt exempel. Antag att en person A äger en gård med jordbruk och skogsbruk. Han vill dra sig tillbaka från jordbruket, och hans granne önskar utöka sin gård och vill köpa åkermarken. A är villig att sälja åkern till sin granne, men han vill behålla skogen och driva skogsbruket i samverkan med en del grannar, varigenom man skulle få den önskade storleken på skogsbruket. Men i vårt genomreglerade samhälle kan något så äventyrligt inte få förekomma, utan antingen får A behålla sin gård och möjligen arrendera ut jorden — en sämre lösning för grannen och även för honom själv. Annars får han sälja även skogen, vem som nu vill köpa den. Jag tycker inte att detta är en smidig form för en god samhällsutveckling. Vi reservanter menar ingalunda att det alltid skall vara tillåtet att dela på jorden och skogen. Det normala bör vara att om man säljer sin gård till en granne, säljer man både jorden och skogen. Men det kan finnas undantagsfall, där man får en lämplig strukturering av jordbruket i orten genom den lösning som jag här antytt. Men inte ens i sådana undantagsfall skall det vara tillåtet enligt propositionen och enligt utskottets majoritet. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservationen II. Reservationen III är en blank reservation av herrar Tobé och mig. Jag vill med några ord förklara den. Några rättegångskostnader utgår inte vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen, men i en motion har herr Tobé föreslagit att i undantagsfall, t.ex. när en part i onödan drar ut på förfarandet och vållar en mot part extra och onödiga kostnader, då skulle denne försumlige part få betala sin motpart ersättning härför. Utskottet är mycket välvilligt till motionen i sin skrivning och förutsätter att departementschefen kommer att ta upp denna fråga, t.ex. i samband med att han prövar frågan om rättshjälp i förvaltningsförfaranden. I sak har jag fattat utskottets skrivning som i det närmaste en beställning på en lösning i enlighet med motionens förslag, och jag tycker att det konsekventa då hade varit att skriva till Kungl. Maj:t eller på något sätt ge till känna vad utskottet anser. Men i enlighet med sin starka tradition har utskottet avstyrkt motionen. I tredje lagutskottet biträder man ju inte gärna motioner. Detta är en formell fråga, och det spelar ingen roll i sak. Jag är glad för utskottets skrivning, och jag har bara med en blank reservation velat markera att jag tycker att den formellt inte är riktigt tillfredsställande. I reservationen IV behandlas en mycket betydelsefull fråga, nämligen den om tvångsinlösen av jord, både på det sättet att man skall kunna tvinga en granne att sälja kanske hela sin fastighet i samband med en större fastighetsreglering och på ett annat sätt som en nyhet i svensk rätt tvinga en jordbrukare att köpa jord som han inte önskar och som han har svårt att betala. Jag är medveten om att det kan behövas vissa tvångsregler för att genomföra en fastighetsreglering, men i reservationen hävdas att dessa regler lämpligen bör ha sin plats i expropriationslagen och inte tillämpas vid en fastighetsbildningsförrättning utan vid ett expropriationsförfarande. Herr Alexanderson kommer att närmare utveckla vår syn på denna fråga. Jag skall därför inte uppehålla mig vid den utan vill endast yrka bifall också till reservationen IV.

Herr talman! Det var två uttalanden av herr Ferdinand Nilsson som jag skulle vilja något kommentera. Det ena gäller stödjordbruken. Herr Nilsson var i och för sig positiv till dessa jordbruk och karakteriserade skillnaden mellan majoritetens och reservanternas uppfattning på det sättet att reservanterna ville ”förmera” stödjordbruken. Det är riktigt så till vida som reservanterna i undantagsfall vill tillåta nybildning av stödjordbruk, om — som jag sade i mitt förra anförande — lämplig strukturering av jordbruket i bygden inte därigenom hindras och man dessutom kan få en servicefunktion eller annan funktion av värde för bygden. I sådana undantagsfall vill vi alltså tillåta nybildning av stödjordbruk. Men eftersom det pågår en ständig nedläggning av stödjordbruk, innebär reservationen bara att denna minskning något litet försenas. Det andra gäller bildandet av skogsbruk som i samverkan kan få en lönsam storlek. Det är riktigt, som herr Nilsson säger, att det råder en ganska liten skillnad mellan reservanternas och majoritetens uppfattningar. Det bör inte vara ett normalfall att man behåller skogen utan endast ett undantagsfall. Jag vill erinra om att för att det — som jag nämnde i mitt första anförande — skall vara tillåtet, fordras att den allmänna förutsättningen för fastighetsbildning är uppfylld, nämligen att den sammantaget leder till en mer ändamålsenlig struktur av jordbruket i bygden.

Herr talman! Det måste bero på eti missförstånd när herr Ferdinand Nilsson påstår att jag har hängt upp reser vationen på små frågor. Även om vissa fall kan vara relativt sällsynta, behöver de inte vara obetydliga. Om en sak gäller en enda individ, behöver den inte ha mindre betydelse än om den gäller tusen individer.

Herr talman! När ett lagstiftningsarbete av den omfattning som ligger bakom Kungl. Maj:ts proposition 128 med förslag till fastighetsbildningslag kommit så långt att det ligger på riksdagens bord, är förutsättningarna för att genom riksdagsmotioner vinna några väsentliga förbättringar eller ändringar inte stora. Detta är givetvis huvudskälet till att antalet motionsyrkanden är relativt litet i förhållande till propositionens omfattning och betydelse såväl för samhället som för den enskilde individen. Motionerna berör i själva verket bara ett antal enkla problem, som kan lösas för sig utan att grunderna för och principerna i själva lagstiftningen rubbas.

Herr talman! Först dock några ord om bakgrunden till denna lagstiftning. Sverige har på jorddelningens område goda traditioner från medeltiden, då vi under århundradenas lopp genom landskapslagarna kan åberopa fornskifte, hammarskifte, solskifte, tegskifte m.fl. skiften. Under mitten av 1700-talet kom så genom Jakob Faggot i form av storskiftena en rad författningar av mera skall vi säga modernt snitt.

Den livaktiga lagstiftningsverksamheten i början på detta århundrade gav såsom resultat först lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad och sedan lagen den 18 juni 1926 om delning av jord på landet. Båda lagarna — fastighetsbildningsoch jorddelningslagen — som omsorgsfullt hade förberetts av kommittéer, kommissioner och utskott, var dock resultat av en byråkratiskt utformad perfektionism, som var föga lämpad för praktisk fastighetsbildningsverksamhet. Som ung student hade jag tillfälle att praktisera under den gamla skiftesstadgan 1927 men även att få min utbildning parallellt med genomförandet av 1926 års jorddelningslag. Jag skall avstå från att med praktiska exempel visa på bristerna i jorddelningslagstiftningen. En varierande praktik i skilda delar av landet lärde mig att om man ville åstadkomma praktiska resultat så hade man att först utreda hur man borde lösa problemen på fältet, för att sedan undersöka hur man trots lagen skulle kunna genomföra lösningarna. Lagen var således mer till hinder än till stimulans. Det var med glädje som jag och ett par kolleger sammanträffade i Uppsala 1938 med professor Åke Holmbäck och erfor att han tillsammans med sedermera landshövdingen Ola Jeppsson i Mörrum skulle motionera om utredning av fastighetsbildningens problem. Tyvärr blev 1939 års fastighetsbildningssakkunniga en besvikelse, och först på slutet lyckades man pressa fram några partiella reformer, bra på sitt sätt men otillräckliga och utan sammanhang. ningssakkunniga av 1954 års fastighetsbildningskommitté med landshövding Fallenius som ordförande, och denna kommitté lade år 1963 fram det betänkande som nu lett fram till den proposition, nr 128, som vi håller på att behandla. Förre justitieministern Kling har äran av att ha fört fram detta stora och tunga lagverk. I ett föredrag här i Stockholm 1954 hade jag tillfälle att på Teknologföreningen lägga fram mina synpunkter på fastighetsbildningskommitténs arbete. Jag ber att få citera några rader ur det föredraget: ”Lös dagens och de närmaste årens eller ska vi sträcka oss till årtiondenas problem, den uppgiften räcker rätt långt den. Jag skulle vilja gå ett steg längre. Vill vi ha en tidlös lag, som inte liksom jorddelningslagen är mogen för revision den dag den lämnar trycket, då ska vi även göra den i möjligaste mån fri från jordpolitiken. Vi ska inte bestämma om en fastighets storlek i lagen, vi vet inte om önskningarna i detta hänseende ens 10 år framåt i tiden. Vi ska inte skriva noggranna föreskrifter om ägosammansättningen, när vi inte ens vet om åkerbruk för framtiden kommer att bedrivas på vissa fastigheter i skogsbygderna. Det kan förefalla kätterskt att föreslå något sådant men hur många av oss” — det var vid ett möte för Sveriges lantmätare som jag yttrade detta — ”har inte t.ex. varit med om att snedvrida en fastighetsbildning bara för att få med betesmark, där nu kreaturslöst jordbruk bedrives? Bestämmelser om jordpolitik är historiskt sett stundens barn, de har mer att göra i särbestämmelser och administrativa stadganden, om de inte rent av kunde ersättas av allmänna lämplighetskrav. Det har i olika sammanhang omvittnats, hur tillvaron i och med teknikens framsteg blivit alltmer komplicerad. På lagstiftningens område har man följt med i denna utveckling ge Ang. förslag till fastighetsbildningslag nom att göra lagar och förordningar alltmer omfattande, detaljerade och entydiga. Hur länge kan man hålla på efter denna linje? Vore det inte mer ändamålsenligt att möta denna utveckling med allt enklare och alltmer generella bestämmelser. ”Motiveringslagstiftning” fnyser med förakt den, som förgiftats av alltför flitigt prejudikatstudium. Jag säger därtill, att skulle vi ha en lagstiftning, som täcker alla de situationer och = problemställningar, som uppkommer vid större fastighetsförrättningar, då borde vi ha en speciallag för varje förrättning. För egen del är jag övertygad om att vi måste vandra förenklingens väg. Det skulle vara en tillfredsställelse, om vår efterlängtade fastighetsbildningslagstiftning markerade en vändpunkt i detta hänseende. Enkel och klar lag är inte lätt att skriva, men vi vågar hoppas.” Hur har det då blivit 16 år senare? Ja, i många hänseenden har den nya lagstiftningen tillmötesgått de önskemål som jag då framförde, men i ett hänseende har man gått emot och tagit in jordpolitiska frågor, som i en föränderlig värld ändå måste vara stundens barn. Jag beklagar detta. Det måste medföra att man i takt med ändrad jordpolitisk inställning även kommer att ideligen få revidera lagen. Med denna återblick, där jag har sökt sätta in fastighetsbildningslagen i dess historiska sammanhang, vill jag, herr talman, övergå till att kort behandla den fråga som herr Tobé tagit upp i reservation V. Redan genom nuvarande lagstiftning kan allmänna organ — byggnadsnämnd, länsarkitekt, Ööverlantmätare, lantbruksnämnd — anföra besvär över en förrättning som verkställts av en statlig eller kommunal förrättningsman med stöd av samma lagstiftning som det allmänna organet åberopar. Det har sålunda förekommit att två skilda statliga myndigheter processat över huvudet på sakägarna. Det är bl.a. denna olyckliga följd som herr Tobé vill förhindra genom sin reservation. Givetvis kan en förrättningsman göra fel, som hindrar t.ex. registrering; han kan ha förbisett eller misstolkat en bestämmelse. Om detta upptäckes bör det naturligtvis rättas till. Men för att omöjliggöra det från principiella synpunkter mindre tilltalande att en byggnadsnämnd besvärar sig mot sin egen stadsingenjör eller överlantmätaren mot förrättningsmannen, båda i samma statliga lantmäteri och följande samma lagar, borde man ha en annan ordning. Herr Tobé har i sin reservation föreslagit att talan av byggnadsnämnd, överlantmätare, länsstyrelse och lantbruksnämnd i stället föres genom att ärendet underställes fastighetsdomstolens prövning. Förslaget är mjukare och från alla synpunkter mer tilltalande. Jag ber att få tillstyrka reservation V. I motionsparet 1:909 och II:1059 har vi hemställt ”att riksdagen beslutar om regler för vidgad bevisupptagning i förrättningsinstansen vid fastighetsbildningsförrättningar”. Frågan om bevisföring och åläggande för sakägare att lägga fram allt bevismaterial i form av kartor och handlingar har alltid varit ett problem vid lantmäteriförrättningar, i synnerhet när motsättningarna mellan parterna varit stora. När nu fastighetsbildningsförrättningen konstruerats som en domstolsförhandling, vars beslut om det inte överklagas vinner laga kraft, blir bevisfrågan och dokumentationen ett än större problem. Detta förstärks av att begreppet fastighetsbestämning inte bara avser fråga om fastighetsindelningens beskaffenhet utan även om beståndet eller omfånget av vissa servitut, där bevisföringen är synnerligen grannlaga. Som handläggningen enligt lagen är konstruerad kommer en överväldigande mängd förrättningsfrågor att bli slutgiltigt avgjorda utan att fullständig bevisföring kunnat tvingas fram. Om en part vill ha fram fullständigt bevismaterial eller höra en sakägare under ed måste han nämligen överklaga till fastighetsdomstolen, och alla känner vi till vilka ekonomiska risker som är förenade med processföring, i synnerhet som enligt den lagstiftning vi nu går att anta kostnaderna i huvudsak kommer att åvila just sakägarna. Jag anser det vara en allvarlig brist i den nykonstruerade fastighetsbildningsförrättningen att frågan om bevisföringen icke blivit löst. Som frågan emellertid ligger till i utskottsutlåtandet avstår jag från att i denna sak ställa något yrkande. Herr talman! I det föredrag som jag åberopade från år 1954 slutade jag med de gamla domarreglerna: ”Alla lagar skola vara sådana, att de tjäna till det meniga bästa. En god och beskedlig domare är bättre än god lag, ty han kan alltid laga efter lägligheten.

Herr talman! Fastän det finns mycket att säga om detta omfattande och mycket ingripande lagstiftningskomplex skall jag här inskränka mig till att beröra det avsnitt som handlar om inlösen av fastighet eller fastighetsdel i samband med fastighetsreglering, d. v. s. 8 kap. i förslaget till fastighetsbildnings lag. I övriga delar instämmer jag här med vad som anförts av herr Ernulf. Det gäller här en form av expropriation mellan enskilda sakägare. Såvitt gäller jordbruksfastigheter har en motsvarande möjlighet funnits — och finns fortfarande — enligt en särskild lag, som dock tillämpats i ringa eller ingen omfattning. Den är konstruerad efter allmänt godtagna expropriationsrättsliga grundprinciper, d. v. s. att tillstånd till expropriationen skall meddelas av Kungl. Maj:t och värdering ske vid expropriationsdomstol, allt givetvis under förutsättning att överenskommelse ej träffas. Expropriation sker i detta fall för statens räkning genom lantbruksnämnd. Vad beräffar tätortsförhållanden finns också en dylik möjlighet, s.k. tomtexpropriation eller inlösen enligt 46 § byggnadslagen. Här har förutsättningarna för expropriationen i princip fastslagits genom fastställande av stadsplan och tomtindelning. Själva beslutet om avstående av mark och värdering fattas här av expropriationsdomstolen. I det nu föreliggande förslaget har en motsvarande rätt att besluta om att en markägare skall avstå sin fastighet, eller en väsentlig del därav, tillagts en administrativ myndighet på tämligen låg nivå, nämligen förrättningslantmätaren. Förutsättningarna för dylika beslut är i många avseenden mycket vagt angivna. Det skall vara fråga om en allmän förbättring av fastighetsbeståndet inom ett större område, vara ett väsentligt intresse från allmän synpunkt att storleksförändringen genomföres, avsevärd olägenhet får inte uppkomma för ägaren eller brukaren; beträffande bebyggd mark gäller ytterligare villkor av liknande typ. Allt detta skall bedömas av förrättningsmannen, som dessutom vid förrättningen fungerar som representant för det allmännas intresse. De värderingsfrågor som uppkommer skall bedömas efter samma principer som gäller vid expropriation, vilket annars inte ligger inom lantmätarnas normala verksamhetsområde. Det måste därför vara ganska äventyrligt att överföra denna form av expropriation från nuvarande ordning med expropriationstillstånd och domstolsbehandling till ett förrättningsförfarande i enkla former. Utskottet skriver att inlösen till sin rättsliga natur inte är annat än en form av marköverföring. Detta låter ju säga sig, men då kan man också säga att all expropriation av fast egendom är en form av marköverföring från en ägare till en annan. Slutsatsen kunde således lika väl bli att expropriationsrättsliga principer bör gälla i detta fall. Vad utskottet avser är väl att framhålla, att även nu gällande jorddelningslagstiftning innehåller möjligheter till marköverföring mellan fastigheter i form av bl.a. ägoutbyte. Det är riktigt att sådana möjligheter finns, att de efter hand utvidgats och att de inom en begränsad ram är av samma karaktär som det nu föreslagna inlöseninstitutet. Det är dock att märka att enligt förslaget slopas alla begränsningar i förhållande till den berörda fastighetens storlek, vilket möjliggör expropriation av hela fastigheter. Perspektiven blir då så vida att rättssäkerhetssynpunkterna träder i förgrunden. Det är faktiskt inte lätt att se var de yttersta gränserna för den föreslagna lagstiftningens tilllämpning går. Jag skall här särskilt peka på två mycket väsentliga faktorer som ger anledning till starka betänkligheter mot förslaget. Det är en fullständig nyhet i förhållande till vad som gäller vid expropriation att det inte fordras något initiativ eller ens medgivande av ägaren till den fastighet som skall utökas genom inlösningsförfarandet. Det förutsätts endast att fastigheten inte får ökas i sådan omfattning att avsevärd olägenhet uppkommer för ägaren. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet här förtydligar den inte helt klara lagtexten, så att denna begränsning vid inlösenfall skall gälla i förhållande till den mottagande fastighetens ägare. Men bortsett från att denne ägare måste tåla olägenheter som inte kan betecknas som avsevärda är jag, som jag även anfört i en motion, rädd för att bedömningen kommer att ske efter schablonmässiga, objektivt jordbruksekonomiska värderingar och inte med hänsynstagande till den aktuelle fastighetsägarens personliga förhållanden. Utskottet har, såvitt jag kunnat finna, inte uttalat någon mening i den frågan. Ägaren av den fastighet som inlöses har rätt till ersättning enligt samma principer som vid expropriation. Det betyder att ersättning ofta kommer att utgå med högre belopp än fastighetens marknadsvärde. Utöver detta värde kommer nämligen ersättning för personlig skada och för intrång på restfastighet. Det kan då inte vara rimligt att ägare av annan fastighet skall mot sin vilja åläggas att utge ersättning vilken inte motsvaras av ett värde som tillföres hans egen fastighet. En annan fråga av väsentlig betydelse gäller värderingsproblemen. Så länge det bara är fråga om jordbruksvärden torde svårigheterna inte bli alltför stora. Problemen blir då av samma karaktär som sedan gammalt förelegat vid lantmäteriförrättningar. Men i dagens läge har det blivit allt vanligare att tomtvärden och exploateringsförväntningar kan vara aktuella. Värderingsnormerna blir i sådana sammanhang mycket osäkra och bl.a. i hög grad beroende av kommunala och statliga planeringar. Dessa är sällan fasta och oföränderliga; tvärtom inträder här ofta med längre eller kortare tidsintervaller förändringar eller omvälvningar. Det kan därför lätt hända att ett värde, som satts med ledning av vissa dylika förväntningar, efter kort tid blir antingen för högt eller för lågt. Den som tvångsmässigt fått avstå eller ålagts att inlösa en fastighet kommer då i en tråkig situation. Från sådana synpunkter är det viktigt med största möjliga säkerhet vid värderingen. Här brister förslaget i ett väsentligt avseende, nämligen att ut redningen vid själva förrättningen i princip ankommer på förrättningsmannen. Parterna får inte ersättning för utredningskostnader och har därför sällan möjlighet att göra någon starkare insats i det avseendet. De här nämnda bristerna i lagförslaget är enligt den uppfattning som kommit till uttryck i motioner och i reservationen IV så svåra, att 8 kap. i förslaget till fastighetsbildningslag måste omarbetas från grunden med sikte på att bättre tillvarata rättssäkerhetssynpunkterna genom att i högre grad tillämpa de grunder som gäller för expropriation för andra ändamål. Kapitlet bör därför inte antas, utan riksdagen bör hos Kungl. Maj:t anhålla om ett omarbetat förslag i denna del. Det bör utan svårighet kunna medhinnas innan lagen skall träda i kraft. Med åberopande av det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation IV. En liten justering i reservationen bör dock göras. Ett avsnitt av den i reservationen anförda motiveringen skall enligt trycket ersätta ett avsnitt på sidorna 145—146 i utskottsutlåtandet som slutar med orden ”annat sätt”. Avsikten har varit att även de två följande raderna i utskottsmajoritetens utlåtande som slutar med orden ”avslag på motionsyrkandena” skall ersättas av texten i reservationen. Det var denna justering som även herr Ernulf avsåg i sitt anförande, och den får gälla för dem som yrkat bifall till denna reservation.

Herr talman! Här har under diskussionen getts lovord åt både justitieministern och hans medhjälpare för det framlagda lagförslaget. Jag vill gärna understryka vad de talarna sagt. Detta är ett stort lagförslag, som innehåller en mängd olika komplex. Det är ett mycket värdefullt instrument som vi nu får i lagstiftningen på detta område. Fastighetsbildningslagförslaget omfattar över tusen sidor och är ett av de största och digraste lagverk riksdagen hittills haft att ta ställning till. De förslag som föreligger tar hänsyn till de ändrade samhällsförhållanden som har inträtt och som håller på att utvecklas. De skillnader som finns mellan det i dag framlagda förslaget och det som 1954 års fastighetsbildningslagstiftningskommitté lade fram beror bl.a. på att man tagit hänsyn till de nya jordbrukspolitiska målsättningar som riksdagen beslöt 1967. Jag vill också understryka att utskottet till mycket stor del är enigt om det förslag som föreligger. Det får väl betecknas som ganska sensationellt att vi i detta stora lagverk bara har fyra reservationer att ta ställning till. Av dessa är det en med två folkpartister, som senare utökats med en moderat, vilket inte på något sätt stärker reservationen, eftersom innehållet i den enligt mitt förmenande inte är starkt. Dessutom finns ytterligare en reservation av dessa tre ledamöter, vidare en reservation av herr Tobé som rör tekniska detaljer, och slutligen en reservation av hela den borgerliga oppositionen utom just herr Tobé — ändock får väl herr Tobé betecknas som den på den borgerliga sidan som bäst av alla känner till detta lagförslag. Han har gått på Kungl. Maj:ts linje. Herr talman! Efter dessa små randanmärkningar till tredje lagutskottets utlåtande skall jag ta upp reservanternas synpunkter till granskning och i samband därmed bemöta några av de talare som haft ordet före mig. I den första reservationen har herrar Ernulf och Åkesson dragit en lans för småjordbruket. De vill att riksdagen skall avstå från att påyrka att i fastighetsbildningslagen införs särskilda bestämmelser mot nybildning av småjordbruk. Herr Ferdinand Nilsson har såvitt jag förstår på ett lysande sätt karakteriserat halvheten i det inlägg herr Ernulf gjorde. Jag kan nöja mig med att i stora drag instämma i vad herr Nilsson sade. Den ene mittenbrodern var alltså mycket stark i sin kritik av den jordromantik som folkpartisterna här drivit. Att man inte fått med centerpartisterna förstår jag, ty de står ju på fast mark i detta fall. Jag tycker detta är tillräckligt för att belysa att denna reservation inte är realistisk. Man kan inte se så enkelspårigt på denna sak som reservanterna gör. De jordbruksfastigheter det kan vara fråga om spelar i det stora hela ingen roll från jordbrukssynpunkt, och det skulle vara orimligt att behålla den gamla ordningen bara för att tillmötesgå de funderingar som reservanterna gör. Utskottet har klart anfört sin ståndpunkt och säger att ”planer på nyetablering av stödjordbruk med sikte på kostnadstäckning och skälig förräntning av insatt kapital måste betraktas som orealistiska”. I den mån efterfrågan på sådan typ av fastigheter föreligger täcks den av den mångfald utbud som är att vänta. Någon brist på lämpliga objekt finns inte i detta sammanhang. Herr Ernulfs omtanke om reparationsverkstaden ur de lokaliseringspolitiska och miljöpolitiska aspekterna vill jag inte ge mycket för. När herr Ernulf säger att det är fråga om ett förbud, så är det en fullständigt felaktig slutsats. Vi skall inte alls förbjuda dem att driva sin verksamhet, men det är klart att om det skulle vara någon liten del som skulle behöva inlemmas i ett större sammanhang i samband med en större sammanläggning så får väl detta inte förhindra lösningen på det hela. Jag tycker, som sagt, att denna reservation mest bygger på ett jordoch skogsromantiskt resonemang som saknar täckning i verkligheten. Vad beträffar reservation II som gäller jordbruksfastigheter har departementschefen anfört att de måste få en sådan storlek att de medger en ekonomiskt tillfredsställande skogsdrift. Ut skottet delar denna uppfattning och vill understryka att det inte kan vara försvarligt att genom nybildning ytterligare öka antalet skogsbruksfastigheter, som inte medger en tillfredsställande lösning vid självständig drift. Reservanterna har inte velat godkänna ståndpunkten att fastighetsmyndigheten skall bortse från de faktiskt föreliggande samverkansförhållandena. Några bärande skäl har de enligt min mening inte framlagt, och därför bör utskottsmajoritetens förslag bifallas. Jag vill bara ytterligare göra en enda kommentar. Den som sett hur sönderstyckad skogsmarken är i Dalarna, i Västmanland och på många andra håll i landet måste säga sig, att man här måste åstadkomma en ändring. Det kan inte vara vettigt att behålla så orationella skiften som det är fråga om här. Den stora reservationen från den borgerliga sidan har undertecknats av sju ledamöter av åtta. Den gäller själva inlösenreglerna. Beträffande denna reservation vill jag säga att om utvecklingen fortsätter som hittills när det gäller jordbruksrationaliseringen, råder det ingen tvekan om att antalet enheter i vårt land kommer att sammansmälta ytterligare. Här kommer gemensamhetsskogen in i bilden. Utskottet framhåller att man måste eftersträva en frivillig överenskommelse om samfällighetsbildningen mellan skogsägarna. Men om man misslyckas, måste det finnas någon form av tvångsregler. Utskottet tillstyrker därför att sådana införes. Reservanterna anför att den föreslagna regeln är för vag och försvagar situationen för fastigheter som tillhör en aktiv jordbrukare. Mot detta hävdar utskottet att en sådan bestämmelse inte får hindra att fastigheten uppfyller kravet på lönsamhet. Fastighetsbildningslagens regler är avfattade så att de ger utrymme för ganska vida tolkningar. Reglerna är elastiska, det skall sägas, och det gör att man inte behöver hysa den oro som reservanterna gör. Jag vill betona att inlösensreglerna inte skall tillämpas i annan utsträckning än då det är absolut nödvändigt. Utskottet rekommenderar främst att markreserv anskaffas på frivillighetens väg. Skulle inte detta gå är det absolut nödvändigt med en tvingande bestämmelse. Bara att en sådan finns till är i de flesta fall tillräckligt för att den inte skall behöva användas. Utskottet hävdar med bestämdhet att det inte med fog kan göras gällande att förslaget inte tillräckligt uppfyller de rimliga anspråk som man kan ställa. Reservanterna tar också upp frågan om = förrättningsmännen själva skall framträda som det allmännas företrädare i inlösenfrågor. De skall inte bara utreda och avgöra inlösenfrågor enligt förslaget, utan de skall också bestämma ersättning för inlösta områden. Det är klart att det låter bestickande, men hur blir det i praktiken? Ingen skall inbilla oss att en lantmätare sätter ett pris på skogsmarken utan att ha tagit vederbörliga kontakter och låtit företa värderingar på områdena. Herr Alexanderson säger att det kanske inte är ett så stort problem när det gäller skogsmark, men att det kan vara besvärligare för andra områden. Det är klart att det ligger en viss sanning i det påståendet. Men det kan knappast vara annorlunda vid annan markförsäljning. Lantmätaren eller förrättningsmännen måste ändå tvingas att hålla kontakter med de människor som rätt kan värdera marken. Jag vill betona att denna värdering inte så att säga utgör den sista instansen, utan vederbörande kan också få en domstolsprövning, om han inte skulle vara nöjd med det pris som åsättes eller med den förrättning som ägt rum. Däri finns en garanti för att det inte kommer att ske några övergrepp, Ssåvitt jag kan förstå. Jag vill understryka vad departementschefen har anfört i denna fråga, nämligen att den fastighetsägare som drabbats av att hans fastighet inlöses kan få beslutet därom överprövat av domstol såväl i fråga om skyldigheten att avstå fastigheten som beträffande ersättningsfrågan. Det finns alltså skyddsregler som gör att man kan känna sig lugn beträffande lagstiftningen. Man har valt att lösa denna fråga på administrativ väg därför att man vill ha ett enklare förfarande där sakägarna inte skall behöva gå till domstol i oträngt mål. Herr talman! Det finns mycket mer att säga om dessa förslag, men jag nöjer mig med det sagda och yrkar i alla delar bifall till tredje lagutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Göran Karlsson betecknade reservation I som jordromantik — den handlar ju om deltidseller stödjordbruk. Jag kan upprepa mitt exempel om reparationsverkstaden bland dem jag tog upp. Det kan vara en person som har ett deltidsjordbruk men som dessutom reparerar traktorer, mopeder o. d. Ett annat exempel är det som en centerpartist nämnde fredagen den 17 april i debatten i andra kammaren om deltidsjordbruken. Han menade att dessa fyllde en viktig samhällsfunktion och att deltidsjordbrukaren ofta är något av en serviceman i bygden. Han är maskinreparatör, snickeriarbetare = eller sysslar med annat hantverk. Herr Karlsson är en lycklig människa som i dessa strävsamma reparationsarbeten med motorer och annat kan se romantik. Jag skall inte alls förmena honom att se vardagen på det sättet. Men det avgörande för mig som reservant har varit att dessa personer utför ett för bygden värdefullt, realistiskt och vardagligt arbete. Sedan vill jag göra en rättelse. Herr Karlsson påstod att jag uttalat att utskottsmajoriteten ville förbjuda sådana här verkstäder. Det har jag inte påstått. Däremot sade jag att utskottsma joriteten vill förbjuda att man ens i undantagsfall skall få nybilda ett stödjordbruk för att parallellt med det bedriva serviceverksamhet för bygden. Det är en liten skillnad som vi kanske kan vara överens om. Jag vill betona ytterligare en sak med anledning av vad herr Göran Karlsson nämnde i sitt anförande. Jag har sagt att stödjordbruk bör kunna få bildas när struktureringen av jordbruken i bygden inte hindras och då dessutom bildandet av deltidsjordbruk är till gagn för bygden genom servicefunktion eller på annat sätt.

Herr talman! Det var inte mycket herr Göran Karlsson hade att säga emot mina synpunkter på inlösenskapitlet, men jag vill göra en liten komplettering i anledning av vad han sade angående värderingarna. Vid sådana här förfaranden är det en allmän princip att utredning såvitt möjligt bör föreligga redan i den första instansen. Man bör redan vid förrättningstillfället ha en fullständig utredning och inte förlita sig på att det går att fullständiga utredningen, om man måste gå vidare till domstol. Då hamnar man just i den situationen att man i onödan tvingas gå till en andra instans, vilket hade kunnat vara onödigt, om man redan på den första nivån haft en tillfredsställande utredning. Har man gjort en större förrättning fullt färdig och däri ingår som en liten detalj inlösningsförfarande, där det är kontroversiellt huruvida inlösen skall ske eller hur värderingen skall göras, då är man i praktiken ofta ställd inför ett fait accompli. Det finns inte så stora möjligheter att vid ett besvärsförfarande, en domstolsprövning, få en detalj rubbad som kanske ställer hela förrättningen på huvudet, även om det finns nog så goda skäl för en annan utgång än den förrättningsmännen kommit till.

Herr talman! I repliken till herr Ernulf sade jag att reservationen bygger på ett jordromantiskt resonemang, och det tar jag inte tillbaka ett dugg av. Det kommer nämligen att finnas tillräckligt med småjordbruk även i fortsättningen, herr Ernulf, för dem som vill bruka sådana. Hela utvecklingen pekar på att det inte saknas sådana enheter — det finns alldeles för många. Beträffande herr Ernulfs resonemang om reparatören vill jag säga att det går väl att reparera lantbruksmaskiner utan att vederbörande behöver ha ett stödjordbruk vid sidan om. Det är inte stödjordbruket som är det väsentliga, utan det är reparationsverkstaden, den industriella delen. Herr Ernulfs resonemang var upplagt ungefär som om vi skulle vilja förbjuda dem som har ett stödjordbruk att också ha en reparationsverkstad, men det är fel. Reparatören får behålla sitt stödjordbruk så länge han kan, men lagstiftningen skall inte innebära hinder för att rationella brukningsenheter för jordoch skogsbruket kan komma till stånd. Man får inte tillmäta ett stödjordbruk vid sidan om t.ex. en reparationsverkstad alltför stor betydelse. Herr Alexanderson tyckte inte att jag bemötte honom tillräckligt. Jag anförde kort och gott vad departementschefen sagt att det inte råder någon tvekan om att rättssäkerheten kommer att vara väl skyddad. Om vederbörande inte kan acceptera det förslag som föreligger i ett sådant här ärende så har man ju möjligheten att gå till domstol. Jag tror, herr Alexanderson, att det i praktiken kommer att bli på det sättet att lantmätaren eller förrättningsmannen kommer att göra upp ett förslag till kostnadsersättning, som vederbörande kan acceptera som en rimlig och väl avvägd ersättning. Jag tror inte att jag behöver ge mig in på fler aspekter. Det viktigaste enligt mitt förmenande är att man inte kan påstå att rättssäkerheten skulle komma i fara med detta administrativa förfarande. Man har den tryggheten i bakgrunden att man kan få ärendet prövat vid domstol. Jag tror dock inte att den möjligheten kommer till användning i någon större utsträckning. Sedan är det klart, herr Alexanderson, att det också finns mera att bemöta i resonemanget på denna punkt. Jag medger att utskottet här inte varit alltför utförligt, men vi har sagt att man bör pröva den lagstiftning med administrativt förenklat förfarande som vi nu går att åstadkomma. Jag är övertygad om att lagförslaget kommer att väl motsvara de förväntningar de flesta har när det nu är färdigt efter så många års förberedelser. Remissinstanserna har ju också över lag tillstyrkt förslaget, och utskottet är, jag höll på att säga till 99 procent, enigt om det. även om en och annan detalj i förslaget kanske skulle kunna putsas ytterligare, tror jag man lugnt kan säga att det lagförslag som riksdagen nu står färdig att anta kommer att bli av stor betydelse när det gäller fastighetsbildningen i vårt land i fortsättningen.

Herr talman! Herr Göran Karlsson ställde den frågan till mig varför man måste ha ett stödjordbruk för att reparera motorer av olika slag. Jag har förklarat min mening så tydligt jag kunnat i de tidigare anförandena, men jag skall ta ett konkret exempel för att ytterligare belysa för herr Karlsson vad jag menar. Jag känner till två sådana här verkstäder i små orter. Den ena drevs utan att ha tillgång till något deltidsjordbruk, hade för litet underlag för att ge ägaren bärgning och måste därför läggas ned till skada för bygden, som förlorade denna möjlighet att få reparationer gjorda utan att behöva fara in till staden. verkstad ett litet deltidsjordbruk och kunde fortsätta sin verksamhet till gagn för bygden.

Herr talman! Bara ytterligare ett par ord till herr Ernulf. Jag kunde förstått herr Ernulfs resonemang, om vi ville förbjuda att man drev verkstäder och hade stödjordbruk vid sidan om. Men när det här gäller någonting helt annat, tycker jag att han i sitt resonemang slår in fullkomligt öppna dörrar. Deltidsjordbruk av det slag som herr Ernulf talar om, löser inte sysselsättningsproblemen i stort och räddar inte bygden. Men jag håller med herr Ferdinand Nilsson om att under en överskådlig tid kommer de stödjordbruk som finns säkerligen att vara använda. Jag vågar påstå att herr Ernulf här hänger sig åt ett visst romantiskt betraktelsesätt när det gäller detta näringsfång. Sedan bara en liten replik till herr Ferdinand Nilsson som frågar: Varför inte vänta på den expropriationslagstiftning som i moderniserad form troligen kommer att föreläggas nästa års riksdag? Det är klart att man kan ha detta betraktelsesätt, men, herr Ferdinand Nilsson, när det nu går att lösa dessa problem på administrativ väg och undgå att ge fastighetsdomstolarna mycket arbete så varför inte försöka med detta? Hela detta system är nämligen uppbyggt på frivillighet, och lagstiftningen skall bara finnas så att säga i bakgrunden, utan att man behöver använda den. Jag tycker att herr Ferdinand Nilsson med hänsyn till att domstolarna har en sista prövningsrätt kan känna sig lugn. Förrättningsmännen kommer säkerligen inte att begå några övergrepp härvidlag.

Herr talman! Tidigare talare har berört det mesta i detta ärende, men eftersom jag är en av motionärerna vill jag ändock framföra några synpunkter. Jag vill börja med att instämma i vad herr Ernulf har anfört om lagförslagets förtjänster. Jag instämmer också i vad han i övrigt har anfört i ärendet. Beträffande deltidsjordbruket sägs i utskottets motivering att det tyngst vägande skälet för att utmönstra bestämmelserna om bildande av stödjordbruk enligt departementschefens uppfattning är att stödjordbruken eller, som jag vill kalla dem, deltidsjordbruken, inte är förenliga med den numera antagna jordbrukspolitiska målsättningen. På ett annat ställe sägs att med hänsyn härtill skall enligt statsmakternas beslut inte heller tillkomsten eller fortvaron av stödjordbruk främjas genom ekonomiskt stöd. Det tidigare utgående stödet till innehavare av mindre jordbruk har i anslutning härtill i princip avvecklats. Det sägs alltså att inte heller fortvaron av stödjordbruk bör främjas. Bland andra herr Ferdinand Nilsson har betonat angelägenheten av deltidsjordbruk för stora delar av vårt land. Vi kan betrakta Norrlands inland och stora delar av skogsbygden längre söderut. Då kan vi konstatera att deltidsjordbruket är nödvändigt för bygdernas fortbestånd. terbotten i somras kunde vi i den ena kommunen efter den andra konstatera vilken vikt man fäste vid denna form av arbetsmöjlighet. Kommunerna söker också genom anslag bevara denna typ av sysselsättning. Jag vill gärna ställa en fråga: Vilken är den jordbrukspolitiska målsättningen? Är den på sikt — kort eller lång — att även denna form av jordbruk skall bort? Deltidsjordbruket är av väsentlig betydelse för stora delar av våra skogsbygder, då denna form av jordbruk faktiskt ger dessa bygder en så pass stor befolkning att nödvändiga serviceanordningar kan bibehållas. I flera repliker till herr Ernulf har det påståtts att man inte genom nybildning bör kunna få till stånd ett deltidsjordbruk. Man har hänvisat till att det finns så många sådana jordbruk att några flera inte behöver tillkomma. I de fall där den som önskar ett deltidsjordbruk har möjlighet att köpa ett redan befintligt sådant, kommer denna regel inte heller att behöva tillämpas. Jag har fattat det så att herr Ernulf menar att lagen inte skall lägga direkta hinder i vägen i sådana fall där ingen annan möjlighet står till buds, men där det skulle vara av betydelse för bygden att en möjlighet till deltidsjordbruk erbjödes. När det gäller skogsbruket får man så ofta höra att det inte är möjligt att driva annat än relativt stora skogsinnehav på ett lönsamt sätt, eller också att det finns utrymme för endast ett mindre antal skogsinnehav. Jag anser nog att debatten i dessa frågor är något för snäv.

På de närbelägna och ofta i god bonitet befintliga skogsmarkerna är däremot samverkan en mycket bra form. Det erkänns också av departementschefen, att samverkan, där den har en godtagbar form, ger ett tillfredsställande resultat. Utskottet anför att det bör skapas möjligheter att sammanföra mindre skogsinnehav till större enheter. Utskottet säger vidare att det inte är rimligt att en skogsägare i alla lägen skall ha möjlighet att hindra att hans mark tas i anspråk för storleksrationalisering av fastighetsbeståndet. Mindre samarbetsvilliga personer, framhåller utskottet, skulle annars få möjlighet att helt omintetgöra även mycket angelägna rationaliseringsföretag. Jag ställer mig frågan: Hur skall detta i verkligheten ske? Hur skall en mindre grupp av markägare kunna omintetgöra ett företag av det här slaget? Jag skall ta ett par exempel. Vi kan tänka oss ett skogsområde på 2 000 å 3 000 hektar, något som inte är ovanligt för exempelvis en fäbodskog i Dalarna eller Västmanland. är de få enskilda ägorna belägna i ytterkanten av detta område, saknar de helt betydelse. I stället för 3 000 hektar kanske det blir 2700 hektar som samverkansområdet innefattar. Ligger de enskilda ägorna mitt inne i området, är det brukningsmässigt för skogsbruksområdet ungefär på samma sätt som om det skulle finnas en myr eller ett impediment av annat slag. Men det väsentliga är att de ekonomiska förhållandena kommer att tvinga vederbörande att gå in i samverkansområdet. Han har helt enkelt av ekonomiska skäl inte möjlighet att fortsätta, om han inte går med i samverkansföretaget.

Jag är glad över att utskottets skrivning är så pass positiv som den är på den här punkten, men jag vill ändå ställa en fråga. Utskottet säger: ”Med hänsyn till vad som ovan sagts om betydelsen för genomförandet av en fastighetsreglering, att fastighetsägarnas positiva medverkan kan påräknas, synes emellertid kraven på anslutning från sakägarnas sida inte böra sättas alltför lågt.” Vad menar man här med ”alltför lågt”? Är det över hälften av sakägarna, eller hur stor skall anslutningen vara? Detta är en ganska väsentlig fråga mot bakgrunden av de omfattande ingripanden som sker i samband med en fastighetsreglering. Kapitel 8 i lagen har berörts av samtliga tidigare talare. Jag skulle bara vilja tillägga att det blir en ganska besvärlig situation för förrättningsmännen att vara både värderare och beslutande i fråga om inlösen. Eftersom denna fråga inte är en primärfråga utan kan avgöras först efter förrättningens avslutande, har den som drabbas av åtgärden inte stora möjligheter att få någon ändring till stånd. Det arbete som utföres är nämligen av sådan omfattning att det knappast kan bli fråga om en ändring. Om däremot i enlighet med reservationen alla dessa frågor finge avgöras av expropriationsdomstol, skulle sakägaren under förrättningens gång ha möjlighet att föra fram sina synpunkter och eventuellt få rättelse. Enligt de nuvarande bestämmelserna om laga skifte finns det emellertid härvidlag en städmöjlighet; möjlighet föreligger att gallra ut de allra minsta enheterna genom inlösen. Detta hade kanske varit en enklare väg att gå när det gäller innehavare av mindre fastigheter, men jag ansluter mig ändå helt till reservanternas förslag. Jag ber, herr talman, att få yrka bi

Herr talman! Detta utskottsutlåtande behandlar bl.a. sjömansprästernas avlöningsförhållanden. Då det gäller dem finns fortfarande en avvikelse från vad i dag gäller för flertalet anställda i statlig tjänst liksom för samtliga församlingspräster här hemma. Den kontantlön, som de kyrkofondsavlönade sjömansprästerna erhåller, förutsätter — för att vara lika med en komministers löneförhållanden i hemlandet — att fri bostad tillhandahålles genom sjömansvårdsstyrelsens försorg. Detta torde ha sin grund i att kyrkofondsbidraget till sjömanspräster fixerades till sin storlek på den tiden då det var praxis att en församlingspräst i Sverige hade fri tjänstebostad. De kyrkofondsavlönade sjömansprästerna har således hela tiden haft dels en kontantlönedel som motsvarar kyrkofondsbidraget, dels förmånen av fri bostad. Denna senare del av lönen har styrelsen svarat för. Herr talman! Det måste framstå som orimligt att en präst i sin församling här hemma avlönas med allmänna medel men får del av sin lön hopskrapad av insamlade medel, när han i en utländsk hamn ansvarar för en församling av visserligen inte bofasta men dock svenska sjömän. Jag skall inte gå in på vad sjömanskyrkorna betyder för sjömännen ute i förskingringen. Det är alltför ofta och entydigt omvittnat, inte minst av sjömännen själva, för att behöva upprepas. kel. Motionen föreslår att bruttoavlöningsmetoden skall tillämpas även för sjömanspräster och att hela lönesumman skall utgå ur kyrkofonden. Kommerskollegium har vid behandlingen av framställningen från svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse om uppräkning av bidraget ur kyrkofonden med 3 600 kronor per år till sjömanspräst, stationerad i utlandet, uttalat förståelse för framställningen. Någon annan motivering för sitt avslagsyrkande på detta äskande — tilllägget för bostadskostnader — än att det skulle bli kostnadskrävande, har departementschefen icke anfört, vilket bevisar att någon principiell invändning icke föreligger. Vi motionärer delar denna uppfattning. Vi anser att sjömansvårdsstyrelsens begäran är så starkt underbyggd, att den bör bifallas av riksdagen. Tredje lagutskottets majoritet finner emellertid inte skäl frångå departementschefens ståndpunkt, vilket enligt min uppfattning är lika förvånande som att departementschefen inte velat medverka till att ett avlöningssystem som tillhör en gången tid ersätts med ett nytt och allmänt vedertaget. Herr talman! Det måste för samhället vara angeläget att på allt sätt stödja den ytterst betydelsefulla insats som sjömansprästerna utomlands gör till gagn och glädje för vårt sjöfolk. Det måste framstå som ett befogat rättvisekrav och följaktligen välmotiverat, att våra sjömanspräster utomlands lönemässigt ställs i paritet med motsvarande tjänstinnehavare här hemma. Jag vill framhålla att motionen är en fyrpartimotion och yrkar, herr talman, bifall till den vid utskottets utlåtande fogade med I betecknade reservationen.

Herr talman! Får jag gå tillbaka till reservationen III som herr Ferdinand Nilsson talade om. Jag undrar om inte detta är en bra mycket större fråga än vad många av kammarens ledamöter anar. Det vi diskuterar är nämligen inte bara en intern kyrklig angelägenhet. Det är en fråga av kulturell natur som berör samhället i stort. Vi har i dag en musikerbrist inom kyrkan som är större än bristen på präster. På fem år har t.ex. antalet skolkantorer sjunkit från 1137 till 825. Mest kännbar är krisen på landsbygden och i små församlingar. Hela musiklivet på sådana orter drabbas. På de platser där de kyrkomusikaliska uppgifterna är ringa och skolkantorstjänst inte kan inrättas äger domkapitlet medge att orgelspelartjänst inrättas. Det är en arvodestjänst för vilken det inte behövs kyrkomusikalisk examen. Cirka 40 procent av den svenska kyrkomusikerkåren är orgelspelare. Utbildningen till orgelspelare bekostar de ofta själva. Arvodet för tjänsten är lågt och pensionseller några andra sociala förmåner finns inte. Detta visar tydligt hur viktigt det är att vi får fram en kader av utbildade kyrkomusiker — kyrkan, skolan och samhället behöver det. Det måste ordnas större möjligheter till utbildningskurser för oexaminerade orgelspelare. Nu säger utskottet att man är medveten om bristen på kyrkomusiker och att det är nödvändigt att förstärka den lägre kyrkomusikaliska utbildningen. Är nu utskottet medvetet om detta förefaller det underligt att man inte vill vara med om att utnyttja möjligheterna att ge Svenska diakonsällskapet ökade resurser till den kantorsutbildning som bedrivs vid Sköndalsinstitutet. Får jag bara tillägga att den kyrkomusikaliska kris som man faktiskt på sitt sätt kan tala om upplevs så mycket starkare som vi i dag inom kyrkan har ett kraftigt expanderande musikoch sångliv. Några siffror: År 1943 fanns i landet 1552 kyrkokörer och år 1959 fanns det 3 200 med cirka 41 000 medlemmar. Utvecklingen har fortsatt un der den senaste tioårsperioden främst på barnoch ungdomskörsområdet. Cirka 60 000 personer beräknas i dag ingå i kyrkans musikensembler. Vad detta betyder ur allmän-kulturell synpunkt för samhället säger sig självt. Är det inte angeläget att slå vakt om detta musikliv? Nu vet jag att vi får ytterligare ett tillfälle att diskutera dessa frågor, kanske i ett ännu större sammanhang, nämligen när vi skall behandla proposition 25 om musikoch dansutbildning. Men jag vill i dag verkligen yrka bifall till reservation III vid punkten C i utskottets utlåtande.

Herr talman! Låt mig först säga några ord med anledning av det anförande som herr Ingvar Andersson höll beträffande sjömansprästerna och ersättningen till dem för hyra. Han omtalade att departementschefen inte har anfört några principiella meningsskiljaktigheter. Men det har han ju gjort i och med att han inte har tagit upp det förslag som sjömansvårdsstyrelsen framlagt. Departementschefen står följaktligen på den gamla grunden, att ersättning till hyra inte skall utgå, och utskottet har i det fallet klart biträtt departementschefens förslag. Varken riksdagen eller utskottet har varit kallsinniga mot sjömansprästerna. Vi vet att de utför ett gott arbete, det behöver inte ytterligare omvittnas. Men de ekonomiska resurserna är begränsade, och därför har man i år nöjt sig med att föreslå att löneersättning ges till ytterligare en sjömanspräst. Jag vill betona att på senare år har man flera gånger utökat ersättningen till nya sjömanspräster. Det är alltså felaktigt att påstå att det skulle finnas någon motvilja mot denna verksamhet — tvärtom har den fått ett allmänt stöd både av departementschef, riksdag och utskott. Däremot är det naturligtvis något an norlunda, om man skall ge sig in på att bevilja ersättning för hyran. Sjömansprästerna är en särskild institution, och villkoren för deras verksamhet varierar i olika hamnar. I en del fall — inte de flesta — har de bostäder i sjömanskyrkorna. Från dessa utgångspunkter har det inte funnits anledning att vidga ersättningen. | Herr talman! Jag ber att på den punkten få yrka bifall till utskottets förslag. Sedan har herr Ferdinand Nilsson och herr Blomquist tagit upp frågan om kyrkomusiken. Det är väl obestridligt att där i dag finns ett problem, eftersom vi inte har tillräckligt många kyrkomusiker. Här ställs vi dock liksom i andra sammanhang inför en avvägningsfråga: Skall vi ge Stora Sköndal en större ersättning för den utbildning som bedrivs där, eller skall vi satsa på annan utbildning? Jag vill nämna att man höjt ersättningen med 20 000 kronor till de sommarkurser som anordnas för utbildning av kantorer. Man har också anvisat ett särskilt anslag på 70 000 kronor att utgå till kurser för just de orgelspelare som herr Blomquist nämnde. På längre sikt bör också, enligt utskottet, den föreslagna nya musikutbildningen inom mellanskolan kunna tillföra den kyrkomusikaliska verksamheten välutbildad arbetskraft. Jag medger att dagens situation inte är så ljus, och jag har förståelse för de motioner som framlagts i frågan. Det är dock, som jag redan sagt, fråga om avvägningar på vilket område man skall satsa. När utskottet inte vill vara med om att anslå ytterligare medel till den verksamhet på det kyrkomusikaliska fältet som bedrivs vid Stora Sköndal är det just med tanke på den ökade satsning som sker på den övriga verksamheten. Huruvida denna satsning är tillräcklig eller inte, därom kan det råda delade meningar — jag vill inte uttala något kategoriskt omdöme. Ingen kan säga annat än att man uppmärksammat bristsituationen och försökt att avhjäl pa den. Om insatserna är tillräckliga eller inte återstår att se: Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets förslag även på denna punkt.